Herr talman! Vi är alla överens om att det viktiga är att effektivisera stiftelseorganisationen i syfte att minska samhällets kostnader för den verksamhet som bedrivs. Om detta finns det inga delade meningar. Däremot har vi svårt att förstå att det skulle vara helt logiskt, som Sten Östlund sade, att man också borde utse en styrelserepresentant från Samhällsföretag centralt att ingå i de regionala stiftelserna. Det kan ju inte tolkas på annat sätt än att Sten Östlund och hans partivänner anser att de regionala stiftelserna hittills inte har fullgjort sitt arbete tillfredsställande, sett ur olika aspekter. Det är detta vi vänder oss emot. Vi anser nämligen också att de regionala stiftelserna har utfört sitt arbete på ett riktigt sätt. Därför finns det ingen som helst anledning att från centralt håll utse någon styrelseledamot i de regionala stiftelserna. Därav vårt ställningstagande i denna fråga.
Herr talman! Jag vill till Sten Östlund säga att så länge det pågår en utredning i departementet, bör det icke komma några delbetänkanden till riksdagen. Det hade varit motiverat med ett delbetänkande, om man under översynsutredningens gång hade kommit fram till rena och klara missförhållanden. Då hade man kunnat komma till riksdagen för att få en korrigering. Jag vidhåller vad vi har sagt i reservationen och vad jag sade i ett tidigare anförande: Frågan om styrelserepresentationen är för tidigit väckt.

Herr talman! I detta betänkande behandlas bl.a. motion 1230 med mig som första namn. Den tar upp ett problem som ganska mycket hänger samman med nästa betänkande som skall diskuteras här i dag, nämligen om våra relationer till Sydafrika. Den problemställning som motionen särskilt tar upp gäller exporten av krigsmateriel till Sydafrika. Denna fråga har fått en kuslig aktualitet genom de bombanfall som Sydafrika just har genomfört mot Maputo. Det visar på ett skrämmande sätt att Sydafrika inte skyr några medel när det gäller att genomföra en terrorpolitik, som tillämpas med samma hårdhet inne i landet som i grannländerna. Detta gör också att Sydafrika är unikt på det sättet ått det är det enda land som är föremål för ett av FN:s säkerhetsråd beslutat vapenembargo. Nu är det tyvärr så att detta vapenembargo inte är vattentätt. Läckorna är av flera slag. Dels finns det naturligtvis alltid samvetslösa vapenhandlare, som är beredda att på olika sätt bryta mot vapenembargot. Men dels är det också så att tolkningen av vapenembargot är ganska snäv. Det gäller renodlat krigsmateriel. Det är i varje fall så som t.ex. Sverige tillämpar vapenembargot. Detta innebär att FN:s medlemsstater, trots vapenembargot, kan sälja materiel av olika slag som kan användas i krigssyfte. Det finns alltså ingen garanti för att inte exempelvis svensk utrustning och varor som kommer från Sverige används i Sydafrikas terroraktioner mot den egna svarta majoritetsbefolkningen och mot grannstaterna. Det är detta problem vi har tagit upp i vår motion. Vi tycker att man borde se över reglerna och vidga definitionen av begreppet krigsmateriel så mycket som det över huvud taget är möjligt. Särskilt viktigt är det naturligtvis att man inkluderar allt som på något sätt kan komma till användning också för kärnvapenframställning, dvs. allt som har med kärnvapenteknologi att göra. Tyvärr var det inte möjligt att få gehör i utrikesutskottet för detta synsätt. Det är enligt min mening litet förvånansvärt. Normalt brukar det finnas en bred majoritet i riksdagen när det gäller åtgärder mot södra Afrika. När socialdemokraterna var i opposition reste de många gånger krav på skärpta sanktioner mot Sydafrika. Nu vill de inte ens stödja kravet på en översyn av gällande regler för den svenska tillämpningen av vapenembargot. Detta har föranlett Sture Korpås och mig att reservera oss i utrikesutskottet. I vår reservation förordar vi en översyn i förhoppning om att det skall visa sig möjligt att väsentligt utvidga förteckningen av varor som kan bli föremål för embargot. Jag vill yrka bifall till vår reservation.

Herr talman! Först några ord med anledning av det Pär Granstedt var inne på, nämligen att det inte finns någon garanti för att svensk krigsmaterielutrustning inte kan användas i Sydafrika. Det gör det förvisso inte. Bertil Måbrink kommer senare i debatten att ta upp just Sydafrika och de senaste händelserna där, men jag vill försäkra Pär Granstedt om att vi från vpk:s sida kommer att stödja er reservation. Men vi tycker inte att reservationen är tillräckligt långtgående. Vi tycker inte att man vare sig från centerns eller från de andra partiernas sida har insett svagheterna i de riktlinjer som gäller för svensk krigsmaterielexport. Herr talman! Vpk har till utrikesutskottets betänkande nr 34 fogat en lång reservation. Jag skall här endast beröra huvuddragen i den. Svensktillverkad krigsmateriel har under de senaste decennierna återfunnits i en lång rad politiska oroshärdar runt om i världen. Exempelvis Indien importerade vapen från Sverige jämsides med att landet förde krig mot Kina under gränskonflikten 1962. Portugal köpte vapen från oss samtidigt med att befrielsekrigen rasade i dess afrikanska kolonier. Många synnerligen ökända terrorregimer har tillhört skaran av köparländer. En grundlig översyn av reglerna för svensk export av krigsmateriel gjordes 1979. I den proposition som detta arbete resulterade i föreslogs att krigsmaterielkungörelsen skulle göras om till lag och att en viss skärpning av praxis i fråga om tillståndsprövningen skulle genomföras. Propositionen antogs av riksdagen i maj 1982. Den nya lagen innebär en skärpning av tidigare regler, t.ex. när det gäller försäljning av tillverkningsrättigheter.

Vi har tagit upp de gamla socialdemokratiska kraven, men f. ö. också våra krav, på en bättre insyn och kontroll och på en bättre statistik. Inte ens riksdagens ledamöter har i dag möjlighet att få någon större överblick över vart vår krigsmateriel går. Vi har tagit upp att man måste utarbeta bestämmelser som reglerar vapentransporter genom vårt land. Det är egentligen helt fantastiskt att NATO-transporter, trots den debatt som tidigare har förts, kan ske utan att regeringen över huvud taget reagerar. Vi har krävt att en stor del av svensk krigsmaterielindustri skall föras över i samhällelig ägo, inte minst för att vi skall få bättre kontroll, och att man skall försöka övergå till civil produktion — vi vet att det skulle skapa betydligt fler arbetstillfällen och det kan förvisso behövas i dessa kristider. Herr talman! Låt mig ta några exempel. Som jag sade är grunden för våra krav att Sverige skall bevara sin trovärdighet och att dess neutralitetspolitik skall ligga fast. Men det är ett faktum att det alltmer intima samarbetet med NATO-ländernas vapentillverkare — utskottet hävdar att det inte strider mot exportkungörelsen, numera lagen — minskar vår trovärdighet, och det står i strid med vår neutralitetspolitik. Jag tänker på t.ex. JAS-planet där delar av stridsflygplanet — vilket vi röstade emot, även jag — kan komma att påträffas i framtida israeliska militärflygplan. De kan då komma att användas som vapen i Centralamerika. De kan användas för att krossa FDR/FMLN it.ex. El Salvador. Detta är någonting som vi inte kan acceptera. Detta har inte blivit bättre sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde, snarare motsatsen. Under de senaste åren har också Bofors, med krigsmaterielinspektörens och regeringens goda minne, sålt kanoner till det amerikanska DIVAD projektet, ett rörligt luftvärnssystem som enligt all expertis kommer att utnyttjas av en speciell brandkårsstyrka, Rapid Deployment Force. Den förutvarande handelsministern Björn Molin dementerade här i riksdagen, i strid med tillgänglig militärvetenskaplig information, dessa uppgifter under en lång riksdagsdebatt i fjol. Men också här talar allt för att de svensktillverkade kanonerna kommer att ingå i offensiva styrkor i bl.a. Centralamerika. Genom tunga vapenleveranser förlänger Reaganregeringen lidandet för miljontals invånare i Guatemala och i El Salvador och underminerar genom direkta sabotagehandlingar inne i Nicaragua dess regerings möjlighet att lösa landets många akuta sociala och ekonomiska problem. Till detta medverkar alltså Sverige. Vi får återkomma till DIVAD-projektet i morgon under dechargedebatten. Men jag kan inte underlåta att tycka att det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna, som så sent som i fjol motionerade om att detta skulle försvåras, i dag ställer upp och understöder den här typen av direkta mordvapen mot befrielseorganisationerna. Vänsterpartiet kommunisterna aktualiserar en rad saker i den här motionen och tar över huvud taget upp de nya faserna i det militärteknologiska samarbetet. Men de slutsatser vi kommer fram till är att vi inte är notoriska motståndare till all svensk export av krigsmateriel. Vi vill däremot gärna se att den kraftigt minskas. Vi vill att tillståndsgivningen står i överensstämmelse med vår proklamerade neutralitetspolitik. Vi kräver att tillämpningsföreskrifterna ändras, så att de ligger i linje med den syn vi i andra sammanhang intar vad beträffar respekten för de mänskliga rättigheterna samt inte minst överensstämmer med vår uttalade vilja att medverka till en världsomspännande minskning av de militära rustningarna. Alla politiska och moraliska anständighetsskäl talar också för att full insyn kan upprätthållas kring exportpolitiken. Det nödvändiggör en tillfredsställande statistik och inrättandet av ett parlamentariskt rådgivande organ med samtliga i riksdagen representerade partier närvarande. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk-reservationen i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill inledningsvis konstatera att det i huvudsak råder stor politisk enighet om de regler som gäller för svensk krigsmaterielexport. I utrikesutskottets betänkande nr 24, som nu behandlas, föreligger inte några nya ställningstaganden från utskottets sida vad gäller bestämmelserna för utförsel av krigsmateriel. Två reservationer är fogade till betänkandet, en från vpk, som bl.a. kräver en omprövning av reglerna för krigsmaterielexport. Dessa yrkanden liknar motionsyrkanden som tidigare behandlats av utskottet. En grundlig översyn av reglerna för export av krigsmateriel gjordes av 1979 års krigsmaterielexportkomitté. Det resulterade i en proposition, som antogs av riksdagen för ca ett år sedan — i maj månad 1982. Den tidigare gällande krigsmaterielkungörelsen gjordes om till lag och gäller från årsskiftet 1982-1983. Översynen av reglerna medförde bl.a. en skärpning av praxis i fråga om tillståndsprövning. Enligt de regler som nu gäller är export av krigsmateriel i princip förbjuden. Tillstånd måste sökas i varje exportärende. En huvudregel för exporten är att den endast kan ske till av Sverige erkända regeringar eller till av dessa utsedda ombud. En annan huvudregel är att export inte får förekomma då ovillkorliga hinder föreligger, exempelvis i form av beslut av FN:s säkerhetsråd. Vid varje exportärende skall en totalbedömning göras av köparlandets inrikespolitiska förhållande, utrikespolitiska situation, materielens beskaffenhet och av på vilket sätt materielen förväntas bli använd. Enligt reglerna tillåts ingen försäljning till ett land som befinner sig i väpnad konflikt eller som är invecklat i internationell konflikt, som kan befaras leda till väpnad konflikt. Inte heller beviljas export till ett land som har inre väpnade oroligheter eller om vapnen kan antas komma att användas till att undertrycka mänskliga rättigheter. Vad gäller defensiva materiel skall dessa för att få exporteras prövas i den restriktiva anda som gäller i övrigt. Vapnets beskaffenhet och det sätt på vilket det kan förväntas bli använt skall således ingå som ett element bland övriga i en sådan total bedömning. Att ett vapen i sig bedöms som defensivt innebär inte någon garanti för att exporttillstånd beviljas. I fråga om länderval, samarbetsavtal och ärenden av principiell innebörd skall utrikesnämndens råd inhämtas. Med hänvisning till att i den totalbedömning som görs vid export av svensk krigsmateriel de skilda förhållanden som berörs i reservationen beaktas, finns det enligt utskottets mening ingen anledning att nu ompröva reglerna, särskilt inte som hela regelverket så nyligen setts över. I reservationen yrkas på en årlig statistisk redovisning av vapenexporten och att ett parlamentariskt organ med uppgift att nära följa den svenska exporten av vapen inrättas. Utrikeshandelsministern har tillsatt en arbetsgrupp inom utrikesdepartementets handelsavdelning med uppgift att undersöka olika modeller för parlamentarisk insyn och samråd i frågor som gäller krigsmaterielexporten. Arbetsgruppen skall utvärdera erfarenheterna av att mer regelbundet inhämta utrikesnämndens mening i dessa frågor, vilket skett under senare tid. Vidare skall andra länders förfarande på dessa områden undersökas för att se om någon vägledning kan erhållas. Arbetsgruppen skall också redovisa förslag till en mer öppen offentlig redovisning av den svenska krigsmaterielexporten. Med tillsättandet av denna arbetsgrupp har initiativ tagits för att se över hur den parlamentariska insynen och medverkan kan göras så ändamålsenlig som möjligt i frågor som har med export av krigsmateriel att göra. Det är också angeläget att se över i vilken mån en ökad offentlighet kan ges besluten i dessa frågor för att förbättra underlaget för den allmänna debatten om krigsmaterielexporten. Utskottet avstyrker kraven i motionen med hänvisning till att regeringen redan överväger dessa frågor. Kraven tas upp i reservation 1. Vad gäller det som reservationen anförs om utförselhandlingar i samband med krigsmaterielexport, anser utskottet att det inte finns någon anledning att föreslå någon ändring av sekretesslagen, bl.a. av det skälet att regeringen överväger olika metoder för att öka insynen i krigsmaterielexporten. I reservationen begärs vidare att bestämmelser utarbetas som reglerar vapentransporter genom Sverige. Vid transitering av krigsmateriel genom vårt land tillämpas lagen om förbud mot utförsel av krigsmateriel. Utskottet anser att de regler som nu gäller hittills visat sig tillräckliga för en noggrann prövning och har därför föreslagit att det motionsyrkande avslås som sedan återfinns i reservationen. I reservationen krävs att krigsmaterielexporten hålls vid en så låg nivå som möjligt. Det är fastlagt att försvarsindustrins kapacitet i huvudsak skall vara anpassad till den svenska försvarsmaktens behov. En tillverkning av krigsmateriel i Sverige för enbart den utländska marknaden är inte förenlig med vår utrikespolitik. En viss tillverkning för export är dock ofrånkomligt. Det vägande skälet för att tillåta denna eport är beredskapshänsynen. Om detta råder en bred politisk enighet. Reservation nr 2 behandlar frågan om export av krigsmateriel till Sydafrika. Som framhålls i utskottets betänkande är sådan export förbjuden av två lagar — dels lagen om förbud mot utförsel av krigsmateriel m.m., dels lagen om vissa internationella sanktioner och därtill hörande förordning om vissa sanktioner mot Sydafrika. Det var 1977 som FN:s säkerhetsråd beslutade om bindande vapenembargo mot Sydafrika. Men det hade i Sverige i praktiken rått förbud mot export av vapen till Sydafrika långt dessförinnan. Sverige följer strikt FN-beslutet om sanktioner mot Sydafrika. Det är en viktig uppgift att medverka till att även andra länder följer FN:s säkerhetsråds beslut att medverka till att öka FN:s vapenembargos effektivitet. I reservationen föreslås att en särskild förteckning över utrustning som kan användas för militära ändamål skall upprättas och tillämpas mot Sydafrika, utöver gällande förteckning över krigsmateriel. Utskottet anser att det är förenat med åtskilliga principiella och praktiska svårigheter att utarbeta en sådan utvidgad förteckning med tillämpning på Sydafrika. För om varuomfattningen går utöver vad som enligt FN:s säkerhetsråd och enligt de generella svenska reglerna skall uppfattas som krigsmateriel, så riskerar vi att kommai konflikt med internationella åtaganden på handelns område. Det är naturligtvis helt uppenbart att ett stort antal civila varor i vissa situationer kan få en militär användning. En klar gränsdragning är vansklig att göra. Yrkandet har därför avstyrkts. I reservationen begärs också att särskild uppmärksamhet skall ägnas åt materiel av betydelse för utvecklingen av kärnvapenteknologi. Som utskottet påpekar är Sydafrika inte medlem av ickespridningsavtalet och är inte underkastat IAEA:s kontroll. Export av klyvbart material eller av material direkt avsett för kärnenergianläggningar är därför utesluten. Beträffande reservationens yrkande om kännbara ekonomiska påföljder vid överträdelse av lagen om förbud mot utförsel av krigsmateriel, vill jag säga att de straffrättsliga påföljderna alltmänt regleras i varusmugglingslagen och särskilt vad gäller Sydafrika i sanktionslagen. Utskottet anser att gällande regler för straff och ekonomiska påföljder är tillräckliga. Vad gäller yrkandet om att se över resurserna för övervakning av lagstiftningen, har utskottet i det föregående avstyrkt förslag om ändrade eller utvidgade utförselbestämmelser. Det finns därför ingen anledning att påyrka en översyn av systemet för övervakning. Reservationens yrkande om lagförslag som kan tillämpas mot svenska rederier och flygbolags medverkan i vapentransporter till Sydafrika är inte behövligt, eftersom lastning, lossning och transport av krigsmateriel avsedd för Sydafrika är förbjuden. Situationen i Sydafrika behandlas i utrikesutskottets nästa betänkande, nr 25, som jag hänvisar till när det gäller att på olika sätt medverka i de ekonomiska och andra påtryckningarna på landet. Herr talman! Jag yrkar med detta avslag på reservationerna 1 och 2 och bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkande nr 24.
Herr talman! Det var inte litet, det Nils Svensson sade. Först till frågan om hur stor vapenexporten är och om den har ökat eller minskat: Man kan naturligtvis trolla med siffror hur man vill på den här punkten, men faktum är att vapenexporten under de senaste åren har ökat markant, också under den socialdemokratiska regimen. Beträffande DIVAD: Jag erinrar mig när den nuvarande nedrustningsministern Maj Britt Theorin här i kammaren mycket kraftigt tog avstånd från beslutet om export av DIVAD. Och det är väl känt att DIVAD-systemet utan svårighet kan transporteras till andra länder. Det kommer, som jag sade, att användas i Centralamerika för att förtrycka folken i El Salvador, Guatemala osv. Utöver IDB och Östtimor är detta ytterligare en fråga där socialdemokraterna av krasst ekonomiska skäl har svängt från sin tidigare solidariska och principiella uppfattning. Sedan till detta med transitering av krigsmateriel: Där gäller samma bestämmelser som gäller i övrigt, säger Nils Svensson. Det innebär alltså att NATO kan transportera rakt igenom vårt eget land upp till Tröndelag i Norge sådant som skall användas för kärnvapen. Jag tycker fortfarande att det är fantastiskt. Bland de punkter som vi understryker har vi särskilt offentlighetsprincipen. T. ex. Aftonbladet har i en rad artiklar redovisat hur just svensk krigsmateriel har kommit till Sydafrika och där använts mot den svarta befolkningen och i direkt angreppskrig mot grannstaterna. Det sätt på vilket detta har skett har hemligstämplats av en rad olika skäl. Det har varit åtskilliga turer som det skulle ta alltför lång tid att här redogöra för. Men det är uppenbart att det är en mörkläggning som har skett, bl.a. efter påtryckningar från Bofors. Det är oroväckande. Vi tycker att det är viktigt att medborgarna får insyn i vad regeringen håller på med i fall av den här typen. Til syvende og sidst måste vi, som sagt, försöka få till stånd en minskning av vår krigsmaterielproduktion. Om vi verkligen vill vara trovärdiga utåt, måste vi när det gäller neutralitetspolitiken se till att vi inte binds upp, som nu sker, kring ett block, nämligen NATO-blocket. Vi måste också, för att vara trovärdiga, se till att vi minskar vapentillverkningen och därmed framstår som förespråkare för fred och avspänning i världen.
Herr talman! Först en allmän reflexion när det gäller vapenexporten. Den dåvarande mittenregeringen genomförde, som också har vitsordats här, en viktig skärpning av reglerna på vapenexportområdet genom att se till att vi fick en lagstiftning. Detta innebar också uttalanden om en skärpt praxis. Nu ankommer det naturligtvis på den socialdemokratiska regeringen att tillämpa detta på ett riktigt sätt. Skulle det visa sig att tillämpningen slinter och att det ändå finns hål som gör att svenska vapen kan komma att missbrukas på olika håll i världen, då får vi naturligtvis återkomma till det. Men jag vill samtidigt säga till Eva Hjelmström att det här med den svenska neutralitetspolitikens trovärdighet har fler aspekter. Den svenska neutralitetspolitikens trovärdighet förutsätter ju också att vi själva har en sådan vapenutrustning att vi kan förhindra att närbelägna stormakter opererar fritt i svenska farvatten. Det är lika angeläget att vi kan förhindra att stormakter, vare sig de hör till den ena eller den andra sidan, opererar fritt i det svenska luftrummet — och det finns intresse för det. Inte minst JAS-planet kan spela en viktig roll i detta sammanhang. Sedan till det specifika problem som vi har tagit upp i vår reservation och som alltså inte gäller renodlad krigsmateriel utan materiel som kan användas för militära syften. Därvidlag säger utskottets talesman att det finns en mängd principiella problem osv. — och vem har förnekat det? Vad vi föreslår i vår reservation är att man skall göra en översyn av reglerna för hur vi skall tillämpa vapenembargot mot Sydafrika för att försöka göra det så heltäckande som möjligt. Principiella problem — och andra problem — är ju till för att lösas. Vad som förvånar oss så mycket är att socialdemokraterna inte är beredda att vara med på ett arbete för att försöka lösa dessa gränsdragningsproblem på ett sådant sätt att vi får bästa möjliga säkerhet mot att svensk utrustning missbrukas av Sydafrika i dess terrorverksamhet inom och utom landets gränser. Jag tycker att detta är en sak som vi borde ha kunnat komma överens om. Det är ju faktiskt så, att beslutet i FN:s säkerhetsråd inte innehåller så specificerade listor att vi är bundna till händer och fötter. Det ankommer i sista hand på varje land att ta ställning till var man skall dra gränsen mellan den krigsmateriel som faller under embargot och den typ av varor som skall falla utanför. Den handlingsfriheten borde Sverige utnyttja till att göra embargot så heltäckande som möjligt. Det gäller i allmänhet materiel som kan användas för militära ändamål, och det gäller naturligtvis inte minst materiel som kan användas för kärntekniska ändamål. Hänvisningen till att export av klyvbart material är förbjuden är ju inte relevant när det gäller det problem som vi tar upp i motionen och reservationen. Här vill vi också ha en vidare definition. Det är beklagligt att socialdemokraterna inte ställde upp i det här fallet. Det hade varit en styrka om vi hade haft en bred uppslutning kring kravet på en mer skärpt tillämpning av vapenembargot mot Sydafrika.
Herr talman! När man diskuterar frågan om krigsmaterielexport gör man naturligtvis reflexionen: Tänk om världen vore sådan att vapen inte behövdes. Det önskar vi väl alla, men sådan är tyvärr inte vår värld. Sverige är ett neutralt land och vill vara oberoende. Det råder bred enighet om att vi skall ha ett konventionellt starkt försvar. Det har lett fram till att vi skall ha produktion av vapen, att vi skall göra så mycket som möjligt av de vapen vi behöver. Skall vi ha en så hög ambition — vilket vi tvingas till av neutralitetsskäl — är det också nödvändigt att exportera en del krigsmateriel. Annars skulle det vara omöjligt att ekonomiskt klara uppgiften men också omöjligt att upprätthålla det nödvändiga tekniska kunnandet. Det är således försvarspolitiska skäl som leder till att vi måste ha en viss krigsmaterielexport. Men det skall understrykas att en tillverkning i Sverige enbart för den utländska marknaden inte är förenlig med vår politik. Under fjolåret minskade alltså exporten — från 1,17 90 av den totala exporten 1981 till 0,95 96. Det var således då en rätt kraftig tillbakagång. Vad gäller Eva Hjelmströms resonemang om DIVAD vill jag påpeka att den frågan kommer upp under morgondagens granskningsdebatt. Men det har klarlagts i ett interpellationssvar från statsrådet Hellström att gällande bestämmelser har följts vid export av detta system.
Herr talman! Jag skall bara säga några ord om det Nils Svensson senast tog upp, frågan om DIVAD. Vi återkommer ju till den i morgon. USA skulle alltså inte över huvud taget ligga i krig med något annat land. Så långt kan det vara riktigt. Däremot används DIVAD och kommer att användas på så sätt att det är riktat mot Centralamerika. Och länderna där är, enligt punkt 2 i de bestämmelser som gäller, indragna i konflikt som kan leda till krig. Vi får återkomma till detta, men enligt vår uppfattning strider DIVAD bestämt mot de gällande bestämmelser vi har, bestämmelser som vi f. ö. inte anser går tillräckligt långt. Jag skulle vilja rekommendera Nils Svensson att ta del av debatter som har förts under de borgerliga regeringarnas tid. Där framhöll inte minst Maj Britt Theorin — som jag tidigare påpekat — att detta var ett direkt brott mot exakt de bestämmelser som man nu anser sig följa. Så entydigt som Nils Svensson vill göra detta till är det absolut inte! Sedan några ord till Pär Granstedt. Det är litet besvärligt att diskutera med honom. Han smiter alltid undan själva huvudfrågorna. Han tycker att det är beklagligt att svenska vapen återfinns i Sydafrika. Men det visar bara att bestämmelserna är otillräckliga. Det visar att det vi säger är riktigt och att de krav vi framställer i vår motion är riktiga. Eller bekymrar sig Pär Granstedt bara om Sydafrika och inte om alla de andra länder där man återfinner och har återfunnit svenska vapen? Vi har fört många diskussioner här i kammaren om att exempelvis svenska Bofors vapen har riktats mot befrielseorganisationer, mot folk som försöker göra sig av med kolonialt förtryck. Hans resonemang borde egentligen leda till att han stödde vår reservation, men det vill han inte göra. Han låter i stället påskina att den, i och för sig mindre, skärpning som skett av lagstiftningen skulle ha tillkommit tack vare borgarna. Det är rent absurt. Vi har här i kammaren och en bred fredsrörelse har utanför denna kammare under många år drivit krav som inneburit en viss skärpning. Vi tycker fortfarande inte att vi har nått tillräckligt långt, och vi kommer att fortsätta att driva de kraven, men att påstå att den lagstiftning vi nu har skulle vara den borgerliga regeringens förtjänst tycker jag ändå är att ta i. Det visar bara hur ohistoriskt Pär Granstedt ser på det. Så till ubåtarna! Jag förstår inte riktigt var ubåtarna kommer in i bilden. Vi har — det vet Pär Granstedt mycket väl — fördömt de ryska ubåtarnas härjningar i våra vatten. Men det är ju inte det diskussionen här i dag handlar om. Vad jag tog upp var svensk vapenindustris allt intimare samarbete med NATO-pakten. Därvid anförde jag som ett exempel JAS. Det är ju bara en mycket liten del av JAS som kommer att tillverkas i Sverige. Vi kommer att vara uppknutna till en rad västeuropeiska länder, och vi kommer framför allt att vara uppknutna till USA. Motorerna t.ex., till vilka delar tillverkas i Sverige, skall kunna säljas på export till USA för att sedan användas direkt emot befrielserörelserna mot förtryckarregimerna i hela Latinamerika. Det är ett faktum, och det har påvisats vid upprepade tillfällen här i kammaren.
Herr talman! Nej, Eva Hjelmström, jag tror inte det är riktigt att säga att jag glider ifrån huvudfrågan. Jag påminde om att det faktiskt skedde en skärpning i och med att vi fick en lagstiftning och en skärpt praxis, som bl.a. innebär en skärpning när det gäller försäljning av licenser. Det är just dessa licenser som i många fall missbrukats och lett till att vapen av svensk konstruktion återfunnits i länder dit vi på inga villkor kan tänka oss att sälja. Det problemet är alltså åtgärdat! Ansvaret för att systemet sedan kommer att hålla tätt ligger naturligtvis på den nuvarande regeringen, som har att tillämpa det. Men den regering som mitt parti ingick i lade alltså fram ett förslag som innebar denna skärpning, just för att få stopp på den typ av avarter som Eva Hjelmström tog upp. Sedan förde Eva Hjelmström ett resonemang som det bara är alltför frestande att låta bli att kommentera. Det var alltså inte mittenregeringens förtjänst att mittenregeringen lade fram det här förslaget, utan det var, om jag förstod Eva Hjelmström rätt, vpk:s förtjänst! När en borgerlig regering lägger fram ett förslag är det alltså inte den regeringen som skall ta åt sig äran av det förslaget, utan det skall vpk göra! Resonemanget faller naturligtvis helt på sin egen absurditet. Men jag kan förstå vpk:s situation — man måste anstränga sig väldigt mycket för att försöka få en känsla av att man uträttar någonting i svensk politik. Däremot vill jag naturligtvis tillskriva fredsrörelsen en stor del av förtjänsten för de framsteg som gjorts på det här området. Fredsrörelsens opinionsbildande arbete är naturligtvis mycket viktigt i sammanhanget. Till sist till frågan om var ubåtarna kommer in i bilden. Jo, ubåtarna illustrerar det faktum att vi inte klarar att göra svensk neutralitetspolitik trovärdig enbart med vackert tal. Det krävs att vi också har någorlunda avancerade vapen i vårt försvar, så att vi inom vårt territorium håller fritt från både ubåtar och luftfarkoster. Då stöter man på problemet med vpk:s politik på det här området. Å ena sidan får vi inte exportera vapen. Eftersom vi dessutom skall ha ett billigt försvar, lär vi inte kunna tillverka särskilt avancerade vapen i Sverige för att förse vårt försvar. Å andra sidan får vi, såvitt jag förstår, inte heller köpa vapen där de står att få, nämligen hos stormakterna när det gäller mer avancerade vapen. Kvar blir alltså ett ganska enkelt och primitivt försvar, som inte kan hålla undan vare sig ubåtar eller luftfarkoster. Vpk:s nedrustningspolitik innebär att trovärdigheten i vår neutralitetspolitik undergrävs på ett högst väsentligt sätt. Det är ganska alarmerande. Dock är risken att vpk:s politik skall genomföras inte så stor.
Herr talman! Jag skall inte blanda mig i trätan mellan vpk och centern om vem som skall ta åt sig äran av att vi har fått en skärpning på detta område.

Det är viktigt att slå fast att det råder politisk enighet om regelverket som sådant. När Pär Granstedt beklagar att socialdemokraterna inte vill ställa upp på motionens tanke om en utökning, kan man naturligtvis fråga sig varför inte Pär Granstedt såg till att hans förslag genomfördes under den tid som centern satt i regeringsställning. Det gjorde man ändå under sex år. När jag ser tillbaka, kan jag inte finna några sådana förslag från Pär Granstedt. De regler som nu gäller och de lagar som styr exporten av denna typ av materiel till Sydafrika tillgodoser de krav som ställs i motionen. Det känner nog också Pär Granstedt väl till — inte minst när det gäller den förordning som utfärdades såsom en följd av säkerhetsrådets beslut om bindande vapenembargo. Avslutningsvis vill jag än en gång understryka att det så sent som för ett år sedan antogs ett nytt regelverk för export av svensk krigsmateriel. Efter så kort tid kan det rimligen inte finnas skäl att ompröva beslutet, särskilt med tanke på den breda och omfattande debatt som då fördes i denna fråga.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
Talet om fredsrörelsen och kommunisterna är närmast löjeväckande. Kommunisterna är självfallet och har alltid varit en del av fredsrörelsen. Det är vi stolta över. Det kommer vi att fortsätta att vara. Vi driver här i kammaren bl.a. de krav som vi också driver ute på gator och torg och i andra sammanhang. Vi följer upp de krav som där ställs. Till de kraven hör en skärpning av reglerna för vapenexporten. Vapenexporten har minskat men är ännu inte tillräckligt liten. Det tar vi upp i vår motion.

Vi skall inte ha en försvarspolitisk debatt här i dag. Jag vill bara tillägga att vi t.ex. aldrig har sagt nej till all form av vapenexport. Det står inte i vår motion, Pär Granstedt — se efter vad som står där! Vi har sagt att vapenexporten bör ske under andra former, bl.a. så att man inte hittar Boforskanoner i Centralamerika eller i Sydafrika. Sedan det här med ubåtarna igen. Det är helt riktigt att vi vill se ett annat försvar. Vi tror — och det borde centern ställa upp på om inte annat — på en levande skärgård som ett skydd för att tidigt upptäcka och kunna försvara sig mot stormakternas kränkning av våra kuster. Vi vill ha inflyttning till skärgårdarna och inte den avfolkning som nu har skett. Vi tror alltså på en annan typ av försvarssystem än det vi har i dag, ett system som är mindre högteknifierat och mer byggt på civilmotstånd och civilförsvar. Vi tror att det skulle vara effektivare. Därmed inte sagt att vi inte skall ha vapen. En del av den här debatten tycker jag visar hur angeläget det krav är som vi också tagit upp inledningsvis, nämligen kravet på offentlighet. Vi vet för litet om vapenexporten. Den mörkläggs gång på gång. Vi har för litet statistik. Vi vet för litet om utförseln. Vi vet för litet om vart vapnen tar vägen. Vi vet för litet om till vilka länder de reexporteras osv. osv. Större offentlighet tycker vi är ett väldigt viktigt krav. Vi tycker också att det är väldigt viktigt att alla partier här i riksdagen finns representerade i en nämnd där man kan ta ställning till sådana här ärenden. Det skulle vidga demokratin.
Kammaren övergår nu till att debattera socialutskottets betänkande 33 om överenskommelse om läkarutbildning m.m.

Herr talman! Rasistregimen i Sydafrika skärper förtrycket mot den svarta majoriteten. Man terrorbombar grannländer som hyser flyktingar — kvinnor och barn. I går vräkte man bomber i ett flyktingläger utanför Maputo i Mocambique. Regeringen i Pretoria bombar också inne i grannländerna Angola och Lesotho. Man säger att man gör detta för att hämnas på befrielserörelsen ANC:s sabotagedåd inne i Sydafrika. Det är en dålig ursäkt från apartheidregimen i Pretoria. Ansvaret för allt våld och för att detta trappas upp faller helt på den själv och dess allierade USA. När den svarta majoritetens rättmätiga krav på mänskliga rättigheter helt förvägras den och bemöts med upptrappat förtryck och brutalitet, då finns till slut ingen annan åtgärd från de förtrycktas sida än att svara med samma medel. Man kan beklaga detta, men än en gång: De ansvariga för detta är Sydafrikas rasistregim och dess främsta bundsförvant USA. Apartheidregimen och dess system borde för länge sedan ha förpassats till historiens skräphög, men så är tyvärr inte fallet. Helt avgörande för regimens möjlighet att sitta kvar är det militära och ekonomiska stöd som USA ger och dessutom USA:s vägran att i FN:s säkerhetsråd medverka till bindande handelssanktioner mot Sydafrika. Om Sydafrikas rasistregim faller, innebär detta fredliga förhållanden i hela södra Afrika och dessutom möjliggörs för alla stater i området att tillgodose de stora sociala behoven för sina medborgare. I dag tvingas många länder i södra Afrika att binda stora summor i militära åtaganden för att skydda sig hjälpligt mot Sydafrikas terrorbombningar och för att reparera den skadegörelse som därmed åstadkommes. Effektiva ekonomiska och militära sanktioner mot Sydafrika skulle alltså snabbt innebära stora positiva omvälvningar i hela södra Afrika. Självfallet är då sanktioner omfattande flera stater önskvärda, men det skulle ju inte vara ett argument mot att Sverige beslutar om total bojkott mot Sydafrika på alla plan. Snarare bör detta initiativ från svensk sida kunna få efterföljare och kanske också tvinga fram ett FN-beslut. Man kan konstatera att lagen om förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika inte har haft avsedd verkan. Det var ett steg framåt när den infördes 1979. Att den inte haft avsedd effekt beror på flera saker. Dels är andra länder, som USA, pålitliga partner för rasistregimen i Pretoria, dels blomstrar de svenska företagens verksamhet i Sydafrika, bl.a. genom generösa dispenstillstånd. Det är något märkligt och oroande när dessutom den socialdemokratiska regeringen beviljar SKF dispenser som den s.k. mittenregeringen sade nej till, visserligen en mindre summa än den ursprungliga och som mittenregeringen sade nej till. Ändock har alltså den socialdemokratiska regeringen beviljat den här dispensen. Man får hoppas, med tanke på vad som nu händer i Sydafrika och vad som Sydafrika håller på med mot frontstaterna, att den dispensansökan som nu föreligger från Sandvik AB inte kommer att beviljas av regeringen. Det finns flera orsaker till att lagen om förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika inte har fungerat. Jag har räknat upp en del här, men det finns dessutom kryphål. Exempelvis kan svenska företag köpa företag i annat land som i sin tur har dotterbolag i Sydafrika. Så har hänt med två svenska företag — SLT och Bahco. Detta täcker inte lagen om förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika. Ett annat kryphål är att man kan lägga licenstillverkning på andra företag. Svenska företag kan hyra in sig på maskiner i andra företag, s.k. leasing. Dessutom ökar den svenska handeln med Sydafrika. Man kan visa på en markant ökning de senaste åren. En svensk bojkott mot Sydafrika på alla plan, ekonomiskt, idrottsligt, kulturellt, osv., skulle naturligtvis inte vara tillräckligt för att få bort apartheidsystemet i Sydafrika, men det skulle verksamt bidra till att stärka de svartas och färgades kamp för mänskliga rättigheter. Det skulle också bidra till att stärka den internationella opinionen mot apartheidsystemets vidrigheter. Vi får heller inte glömma bort att de svenska företagen är involverade i Sydafrikas krigföring och terror i Sydafrika och mot frontstaterna. Man är det genom att de svenska företagen betalar tre fjärdedels lön till de vita arbetarna under deras militärtjänstgöring. Tre fjärdedelar av lönen till dessa vita arbetare betalar exempelvis Sandvik ut under tiden som dessa vita sydafrikanska arbetare gör militärtjänst. Det är också på det sättet att de svenska företagen upprättar privatarméer för att skydda sig mot vad de härskande i Sydafrika kallar terrorister, dvs. svarta som kräver demokratiska frioch rättigheter. Sanningen i detta sammanhang är f. ö. också att i den här kammaren finns betydande aktieägare i företag som har en omfattande verksamhet i Sydafrika och som alltså på det sättet har ett ansvar för dessa företags medverkan i den sydafrikanska apartheidpolitiken. Jag vet inte om dessa ledamöter använt sitt inflytande för att förmå företagen att upphöra med sin verksamhet i Sydafrika. Jag har i alla fall inte hört någon sådan viljeyttring i den här kammaren från dessa stora aktieägare i Sandvik, i Kinneviksgruppen osv. Det är f. ö. ledamöter som i olika sammanhang engagerar sig i kampen för mänskliga frioch rättigheter. Det kan väl inte möjligen vara så att den kampen upphör när man riskerar att minska utdelningen på den stora aktiepost man innehar? Herr talman! Apartheidsystemet är något av det mest vidriga och avskyvärda som finns i världen i dag. Därför är det rättfärdigt att från varje land göra allt för att försvåra detta systems möjligheter att förlänga sin existens. Dessutom är Sydafrika ett land i krig, och dess militärapparat kräver skrämmande stora offer bland civilbefolkningen i andra länder. Den sydafrikanska militärapparaten river också ned vad befrielserörelserna och frontstaternas regeringar bygger upp, bl.a. med svenskt bistånd. I vpk:s reservation finns ett förslag till utförlig lagtext för inledande av en total svensk bojkott mot Sydafrika. En ensidig svensk total bojkott mot Sydafrika behöver inte strida mot ingångna internationella avtal, exempelvis GATT:-avtalet. FN:s säkerhetsråds resolution 418 den 4 november 1977 om vapenembargo mot Sydafrika säger tydligt att den sydafrikanska regeringens politik och handlingar utgör en fara för internationell fred och säkerhet. När sydafrikansk politik och sydafrikanska handlingar anses hota världsfreden är det en rimlig tolkning att också Sveriges säkerhetsintressen är hotade. Därför är det möjligt, och strider icke mot internationella handelsavtal, att Sverige inleder en total bojkott mot Sydafrika. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! Jag kanske inte skall förlänga debatten, jag är överens med Sture Korpås om hans sätt att tala om apartheidsystemet. Vad jag däremot inte riktigt förstår är när Sture Korpås säger, att om man skulle ändra lagen nu, skulle det av regimen i Pretoria upplevas som ett nederlag för Sverige. Jag uppfattar det som att Sture Korpås sade på det sättet. Då måste jag fråga: Varför sitter Sydafrikakommittén? Sitter den inte bl.a. för att se över lagen och täppa till en massa kryphål som finns, bl.a. möjligheten att köpa företag utomlands som har verksamhet i Sydafrika och på det sättet kringgå lagen. Nu är det på det sättet att regimen i Sydafrika mer eller mindre hånar lagen om nyinvesteringsförbud. De säger att den inte har någon direkt verkan på den. Det kan de säga dels för att dispenstillstånden faktiskt är väldigt generösa, dels på grund av alla andra kryphål som finns. Vore det då inte naturligt att ta nästa steg och säga: Vi skall visa rasisterna i Pretoria att vi skall göra lagen effektiv nu, verkligen effektiv, och inleda en total bojkott av Sydafrika. Jag kan inte förstå annat än att det måste bli svaret på den som vi kan konstatera något ihåliga lagen. Om man, via säkerhetsrådet, fick till stånd bindande ekonomiska sanktioner från FN:s sida, skulle det vara det mest effektiva, heter det. Det håller jag med om. Men jag tycker inte att vi skall krypa bakom detta och låta det bli ett argument för att inte ta det andra steget — en totalbojkott av Sydafrika från svensk sida. Jag sade att ett sådant svenskt initiativ naturligtvis inte avskaffar systemet i Sydafrika, men det är ett betydande bidrag till de svartas kamp och det stärker den internationella opinionen. Nu blockerar USA alla möjligheter för FN att få till stånd bindande ekonomiska sanktioner. Tyvärr är det på det sättet.

Herr talman!

Det har nämligen visat sig att lagen om nyinvesteringsförbud är behäftad med en mängd brister — det är vi överens om, Sture Korpås och jag. Jag tror att det är mycket svårt att täppa till dessa brister och lappa ihop lagen. Det räcker alltså inte, utan det måste till en total bojkott av Sydafrika. Detta är viktigt inte minst med tanke på att regimen har trappat upp våldet mot befolkningsmajoriteten i Sydafrika betydligt. Dessutom har man trappat upp våldet mot frontstaterna betydligt, där man nu dagligen bedriver terrorbombningar. Som jag har framhållit tidigare är dessutom de svenska företagen mer eller mindre involverade i den sydafrikanska militärapparaten. Det är alla de här sakerna sammanlagda som gör att vi anser att vi måste ta rästa steg och införa en total bojkott. Jag vill påminna Sture Korpås om den konferens som hölls i Lissabon i mars i år, där inget av de svenska partierna deltog förutom vpk, men där det fanns en representativ samling från frontstaterna med deras utrikesministrar ispetsen. De uttalade sig för att det är dags för en total bojkott av Sydafrika. Om jag inte tar alldeles fel, ansåg de att även ett initiativ från ett enskilt land skulle vara värdefullt i sammanhanget. Men, som sagt, mittenpartierna och socialdemokraterna var ju av någon konstig anledning inte med på konferensen. Telegrammen från SAP högkvarteret till konferensledningen i Lissabon var många: Vi kommer, vi kommer inte, vi kommer och vi kommer inte.

Herr talman! I motion 721 om ökat stöd till Namibia föreslår jag och andra socialdemokratiska ledamöter bl.a. att svensk lagstiftning bör införas som förbjuder all import och all medverkan vid exploatering av Namibias naturresurser. Det framförs vidare att Sverige i FN bör verka för att andra medlemsländer vidtar motsvarande lagstiftningsåtgärder samt att det s.k. Namibiadekretet till skydd för Namibias naturtillgångar, som antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 1974, också antas av FN:s säkerhetsråd. Utskottet har förståelse för motionärernas önskan att utvidga och effektivisera de ekonomiska påtryckningarna mot Sydafrika. En sådan önskan återspeglas enligt utskottet i riksdagens uppdrag till regeringen att utreda förutsättningarna för utvidgade svenska påtryckningsåtgärder mot Sydafrika. Det är mer än tio år sedan Internationella domstolen i Haag förklarade att Sydafrikas ockupation av Namibia är olaglig. Samma ställningstagande har FN:s säkerhetsråd gjort. Sydafrika har under sin ockupation av Namibia bedrivit en kolonial utplundring av Namibias naturtillgångar och företagit en omfattande export av naturtillgångar och varor från Namibia. Särskilt allvarlig är den stora exporten av uranium från Namibia, i storleksordningen världens femte exportör av denna ytterst eftersökta vara. Den svenska importen från Namibia har under senare tid begränsats till omkring 4 miljoner svenska kronor per år och består av volfram, persian och andra skinnvaror. Namibiadekretet förbjuder — utan särskilt tillstånd från FN:s Namibiaråd — all export av naturtillgångar och varor liksom all medverkan till exploatering av naturtillgångar i Namibia. Flertalet länder anser att Namibiadekretet är rättsligt giltigt och bindande för alla stater. Förvaltarskapet över Namibia tillkommer inte Sydafrika, utan FN:s Namibiaråd. Den svenska importen har skett utan tillstånd från FN:s Namibiaråd.

Investeringar i Namibia är generellt förbjudna enligt Namibiadekretet. Det gäller alla naturtillgångar, oavsett om det rör sig om mineraler eller animaliska tillgångar. Något undantag av det slag som den svenska lagen om förbud mot investeringar medger är inte tillåtet enligt dekretet. Jag utgår från att utskottet med sitt betänkande menar att Sydafrikakommittén skall kunna utreda förutsättningarna för utvidgade påtryckningsåtgärder på så sätt att det även skall kunna prövas om Namibiadekretet skall omsättas i svensk lagstiftning. Ett bekräftande besked på denna punkt är av intresse att få från utrikesutskottets talesman Sture Korpås. I motionen yrkas som nämnts att Sverige i FN skall verka för att andra medlemsländer vidtar föreslagna lagstiftningsåtgärder och att Namibiadekretet antas av FN:s säkerhetsråd. Om detta uttalar utskottet att Sverige verkar för att FN:s säkerhetsråd skall fatta bindande beslut om sanktioner mot Sydafrika. Dessa strävanden har, som utskottet framhåller, pågått under flera år — i samarbete med övriga nordiska länder. Utskottet utgår från att regeringen fortsätter dessa strävanden i syfte att uppnå Namibias självständighet enligt FN:s Namibiaplan, och utskottet menar att motionsyrkandet i denna del därmed får anses tillgodosett. Att Sverige verkar för Namibiadekretet på sätt som föreslagits i motionen bör vara väl förenligt med att verka för genomförandet av FN:s Namibiaplan. Det finns enligt flera källor en sydafrikansk ockupationsstyrka i Namibia på 80 000-100 000 man. Den används för att terrorisera landets befolkning. Namibia utgör en militärbas för Sydafrikas ständiga angrepp på grannländerna, främst Angola. I spåren av denna politik har väldiga massakrer ägt rum. Massakern på oskyldiga flyktingar i Kasinga i södra Angola och massakern i Oskukuku i norra Namibia är båda bevis på Sydafrikas brutala våldspolitik. Andra händelser har sedan inträffat som ytterligare förstärker denna våldspolitiks innehåll. Amnesty International presenterade i slutet av förra året en rapport om kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Namibia. I rapporten redogörs bl.a. för att människor hålls fängslade utan rättegångar, sitter häktade utan tidsbegränsningar och blir torterade, ofta i hemliga interneringscentraler. I rapporten beskrivs också hur människor försvinner efter arresteringar och hur motståndare avrättas utan att någon domstol avkunnat någon dödsdom. Amnesty International efterlyser en oberoende rättslig kommission för att undersöka tortyren och andra övergrepp. Denna undersökning bör företas inom FN:s ram, i första hand genom att en särskild undersökningskommission tillsätts. Andra möjligheter är att FN:s kommission för mänskliga rättigheter utser en s.k. Ad hoc working group eller en speciell FN observatör. En ytterligare möjlighet skulle kunna vara att FN:s antiapartheidkommitté får i särskilt uppdrag att undersöka här berörda frågor. Utskottet hyser förståelse för syftet bakom kravet på en oberoende kommission men är tveksamt till initiativ som skulle riskera att misslyckas om sydafrikanska myndigheter vägrar samarbete. Jag hoppas att Sverige i FN eller i annat sammanhang skall finna utvägar till en bred och kontinuerlig internationell undersökning. Det har i andra sammanhang visat sig att sådana internationella kommissioner eller särskilda undersökningsgrupper haft stor betydelse för att utreda, klarlägga och dokumentera allvarliga kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter. Ett exempel på detta är den Ad hoc working group som varit verksam under en följd av år beträffande Chile. Denna har kunnat sammanställa en ytterligt värdefull dokumentation trots att militärjuntan i Chile vägrat samarbete. Inresa i Namibia har inte alltid vägrats av myndigheterna där. Både religiösa och andra grupper har tillåtits inresa. Herr talman! Jag har inte något särskilt eget yrkande. Jag har velat framföra dessa synpunkter för beaktande i strävandena att ge ökat stöd till Namibias frihet och självständighet.

Herr talman! Det betänkande som nu skall behandlas, utrikesutskottets betänkande nr 22, är ett till omfånget mycket litet betänkande. Icke desto mindre berör det en mycket väsentlig del av den svenska politiken, nämligen det nordiska samarbetet. Det budgetomfång som det här är fråga om är också väldigt litet i förhållande till den stora svenska budgeten. Men jag tyckte ändå att det fanns skäl att ta några minuter av kammarens tid i anspråk för att understryka den stora betydelse som det nordiska samarbetet har för vårt land. Det är också betydelsefullt att understryka den enighet som oftast manifesteras kring det nordiska samarbetet. Jag tror att vi som är den svenska riksdagens representanter i Nordiska rådet har anledning att mycket oftare än vad vi gör understryka det nordiska samarbetets betydelse för de nordiska medborgarna. Det är ett unikt samarbete i världen. Det finns många länder av de nordiska ländernas storlek som med beundran ser på det nordiska samarbetet och önskar att de själva kunde leva under sådana omständigheter som vi gör här i Norden, med självständighet i utrikespolitiska frågor, samtidigt som man har ett mycket nära samarbete över gränserna på många praktiska områden. Vi har vår passfrihet och många andra friheter samt utformningen av sociala trygghetssystem, som gör att vi också kan känna trygghet när vi reser i de nordiska länderna — för att ta bara några exempel. Vid Nordiska rådets sammankomst i Oslo i år fattades en lång rad viktiga beslut. Jag skall peka på ett par av dem. Det första är att Nordiska rådet beslöt att uppdra åt ministerrådet att framlägga en handlingsplan för att komma till rätta med de ekonomiska och sysselsättningspolitiska problem som vi har inte bara i Norden utan i hela världen. Detta är ett viktigt steg.

Det var också intressant att kunna konstatera hur man på det internationella området ville framföra den synpunkten att vi skulle uppträda gemensamt. Jag tänker då på OECD och GATT. Ett annat viktigt område som togs upp till behandling vid rådets möte i Oslo var datateknologin. Utvecklingen på detta område går framåt med mycket stor fart. Det är svårt att hinna med, och vi vet inte vad denna teknologi bär i sitt sköte för framtiden. Därför togs initiativ för två år sedan till en nordisk datateknologisk utredning. Denna utredning har lagt fram sitt betänkande, som varit ute på remiss. Vid rådets möte beslöts att ministerrådet skulle få i uppdrag att även här utarbeta ett handlingsprogram. Jag gläder mig åt att vår nordiska samarbetsminister finns här i kammaren, och jag skulle vilja hemställa såväl när det gäller det ekonomiska handlingsprogrammet som när det gäller det datateknologiska att den svenska regeringen lägger ned mycken kraft och mycket arbete på att detta handlingsprogram kommer fram. Som framgår av ekonomiska utskottets betänkande i detta ärende är det viktigt att vi får en gemensam handlingsplan. Här rör det människors sysselsättning. Det gäller möjligheten att utnyttja datateknologin för utveckling av de mindre företagen. Det gäller att kunna använda detta i regionalpolitiskt hänseende. Det gäller även frågan om utbildning av människor. Det kommer här en ung generation, som har utbildning på detta område, även om denna inte är till fyllest. Här finns ett oerhört stort utbildningsbehov för alla generationer, allt ifrån grundskolan till universiteten. Inte minst är det väsentligt att folkbildningsarbetet tar tag i detta. De fackliga organisationerna understryker också behovet av att vi på detta område tar till vara den gemensamma kunskapen i Norden så att vi kan ha stor beredskap för framtiden. Det måste bli så att de vanliga människorna och inte bara tekniker och experter får bestämma hur vi skall ha det. Till sist underströks också integritetsfrågorna när det gäller datateknologin. Eftersom jag anmälde mig sent och min talartid är slut vill jag än en gång understryka att jag hoppas att regeringen tar dessa datateknologiska frågor på allvar och ser till att ministerrådet snabbt framlägger en handlingsplan.

Herr talman! Jag delar Karin Söders uppfattning om angelägenheten av att understryka betydelsen av det nordiska samarbetet när vi diskuterar våra frågor, även nationella sådana, här i kammaren. Den viktigaste uppgiften för det nordiska samarbetet just nu är utan tvivel att söka samordna de nordiska ländernas insatser i kampen mot den ekonomiska krisen och dess följdverkningar. Nordiska rådet har i stor enhällighet slagit fast att arbetslöshet aldrig får accepteras som ett medel i den ekonomiska politiken. Vid sin session i Köpenhamn 1981 uppmanade Nordiska rådet, på förslag av ekonomiska utskottet, regeringarna i de nordiska länderna att i det internationella samarbetet på det ekonomiska området slå vakt om välfärdsstatens bärande idéer — rätten till arbete, en rättvis fördelning av produktionsresultaten och skydd för de svaga grupperna i samhället. Man krävde att regeringarna gemensamt skulle arbeta för en sådan inriktning av den ekonomiska politiken, i första hand inom OECD. Sedan dess har följt en intensiv diskussion mellan de nordiska ländernas regeringar om förutsättningarna för ett gemensamt uppträdande i syfte att få tillstånd en sådan inriktning av den ekonomiska politiken. Även om det finns skilda synsätt på dessa frågor, kan vi i dag med glädje konstatera att man i stort kunnat samlas kring en gemensam linje. Vid OECD:s finansministermöte för några veckor sedan kunde våra länder uppträda gemensamt till förmån för en ekonomisk utveckling med den inriktning som Nordiska rådet uttalat sig för. Det är av stor betydelse om de nordiska länderna på detta sätt på centrala områden i samhällsutvecklingen kan samlas till gemensamma ställningstaganden och gemensamt agerande. Det ger utan tvivel våra länder möjlighet till ett betydligt större inflytande i det internationella samarbetet än om de nordiska länderna uppträdde vart för sig. Det är den ena sidan av saken — där har rådets initiativ gett konkreta resultat. Vid sessionen i Osloi februari enades de stora partigrupperna om att begära att regeringarna skulle lägga fram en aktionsplan för ekonomisk utveckling och full sysselsättning i våra länder. Ministerrådet välkomnade detta initiativ. Finansministrarna har inlett arbetet på denna aktionsplan, där representanter för både finansoch arbetsmarknadsdepartementet ingår på svensk sida. Finansministrarnas diskussion fortsätter på ett möte den 20-21 juni, och samarbetsministrarna, som har ansvaret för att rådets rekommendationer fullföljs, kommer att få en redogörelse för arbetets uppläggning vid sitt möte den 15 juni. Jag vill därför säga till Karin Söder att vi arbetar efter förutsättningen att rådet kommer att få en redovisning av resultatet av regeringarnas arbete, så att man vid nästa session kan fatta beslut om innehållet i en sådan plan, som efterfrågades av de olika parlamentarikergrupperna vid Nordiska rådets senaste session. Jag skall säga ett par ord om budgeten också, eftersom Karin Söder diskuterade den — av naturliga skäl. Det är ju den vi diskuterar. Man kan väl säga att den budget för Nordiska ministerrådets allmänna verksamhet som riksdagen nu har att pröva har tillkommit i annan ordning än de tidigare förslag som legat på riksdagens bord. Parlamentarikerna har på ett helt annat sätt än tidigare haft möjlighet att konkret pröva budgetförslagets innehåll. Tidigare har den parlamentariska sidan i det nordiska samarbetsmaskineriet i mycket liten grad haft möjlighet att ta ställning till vilka samarbetsområden som skulle prioriteras i budgeten. Detta förhållande, eller om man så vill missförhållande, har tidigare kritiserats från rådets sida. Det är därför tillfredsställande att vi lyckats få en ändring till stånd och att vi nu fått en ordning som vi kan fortsätta att tillämpa i framtiden. Denna budget har tillkommit i ett skede där det statsfinansiella läget i alla de nordiska länderna har krävt stor återhållsamhet med utgiftsökningar. Ur den synpunkten finns det anledning till oro för att den uppbyggnad av det nordiska samarbetet som vi befinner oss i skulle tvingas stanna upp på grund av ett otillräckligt utrymme i den gemensamma budgeten. Jag tycker därför det är mycket glädjande att konstatera att det varit möjligt att trots dessa finansiella svårigheter komma fram till fullständig enhällighet om att fortsätta den gemensamma satsning som nu föreläggs riksdagen för godkännande. Den reala ökningen av den allmänna budgeten för 1984 blir 6,1 20, och det svenska bidraget ökar i ungefär samma omfattning, även om vår andel av den nordiska budgeten minskar något. Låt mig också nämna några områden som ministerrådet bedömt vara av särskild betydelse. Vi fortsätter att bygga ut den nordiska industrifonden. Jag beklagar att det inte har kunnat ske i den utsträckning som industriministrarna var eniga om att föreslå, men jag anser att även den ökning som vi har skapat utrymme för i budgeten innebär att den nordiska industrifonden fortsätter att utgöra ett viktigt instrument för det industriella samarbetet. Även den nordiska projektexportfonden utgör en ökad chans för de nordiska ländernas industriföretag att nå ut på nya marknader och utgör samtidigt ett instrument varigenom våra länder aktivt kan bidra till den ekonomiska utvecklingen för länderna i tredje världen. När det gäller den del av budgeten som går till gemensamma projekt har vi framför allt satsat på arbetsmarknadsåtgärder. I detta hänseende söker vi omedelbart fullfölja rådets rekommendation om handlingsprogram för ekonomisk utveckling och full sysselsättning som jag redan berört. Ett område av speciellt intresse är säkerhetsforskning på energiproduktionsområdet. Jag vill särskilt nämna detta område, eftersom det är ett typexempel på att vi genom gemensamma satsningar kan uppnå konkreta resultat och samtidigt kanske göra besparingar nationellt. Vi står redan nu inför att fatta beslut om en budget som skall börja löpa den 1 januari 1984. Det innebär att vi alltså redan nu måste försöka förutse på vilka områden som det behövs pengar för samarbete långt fram i tiden. Vi har därför skapat en betydligt större reserv än vad som tidigare ansetts nödvändigt. På det sättet — och det vill jag säga som svar till Karin Söder på hennes andra fråga — har vi skapat ett utrymme för att, när vi blir färdiga med den handlingsplan för det datateknologiska samarbetet som nu är under utarbetande, också kunna fortsätta med en viss tillgång till resurser för att kunna genomföra det program som vi kan komma att stanna för. En annan satsning som vi på det här sättet kan skapa utrymme för är nordisk samverkan på luftvårdsområdet. Här har vi redan fattat beslut om ett gemensamt nordiskt uppträdande i det europeiska arbetet på att begränsa luftföroreningarna. Det är ett arbete som är av stor betydelse både för den mänskliga miljön och för den industriella utvecklingen, inte minst i vårt eget land. Där kommer de nordiska länderna att uppträda med ett gemensamt program redan i början av juni inom ramen för den konvention som då skall börja arbeta. Låt mig avslutningsvis, herr talman, nämna att vi tillsammans med Nordiska rådet har för avsikt att förstärka informationen om det nordiska samarbetet. Vi vet alla av erfarenhet från vårt politiska arbete vilka resurser som krävs för att informera om de tankar och idéer som vi vill vinna förståelse för. På den här punkten är jag övertygad om att det finns ett gemensamt intresse i alla politiska partier för att få till stånd ökad kunskap om det nordiska samarbetets konkreta innehåll och syfte. Jag upprepar alltså vad jag sade inledningsvis: Jag är helt ense med Karin Söder om det angelägna i att vi kanske på ett annat sätt än tidigare kan förankra det nordiska samarbetet och de åtgärder som vi vidtar inom ramen för detta också i parlamenten och i riksdagsledamöternas medvetande, för att vi också när vi hanterar nationella problem skall ta hänsyn till uttalandena och besluten på nordisk nivå.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Lundkvist för svaret på mina frågor. Jag uppfattar dem som positiva, och jag hoppas att Svante Lundkvist som samarbetsminister verkligen verkar för att det nordiska samarbetet får en framskjuten plats i regeringsarbetet. När det gäller budgethanteringen är det roligt att kunna konstatera att man har kommit fram till en real ökning av budgeten. Det sägs från tid till annan att det nordiska samarbetet har kommit till en punkt där vi inte kan expandera mera, utan vi måste stanna. Naturligtvis skall vi diskutera prioriteringar inom budgetens ram — det måste man alltid göra.

Jag tror att det är i den andan som vi måste arbeta — se fördelarna med samarbete och inte bara se på kronorna och örena på den enskilda budgetposten. Det finns så mycket dynamik i det nordiska samarbetet att det måste föras vidare. Det är en dyrbar klenod i våra resp. länder — dyrbar i positiv bemärkelse, inte i den meningen att det kostar för mycket. Sedan vill jag också tacka för beskedet när det gäller datateknologins område. Vi kommer från parlamentarikersidan att noga bevaka att det blir stor effektivitet i arbetet, och jag förutsätter som sagt att statsrådet Lundkvist driver på i den här frågan.
Herr talman! Jag ser det nordiska samarbetet inte minst som en möjlighet för de nordiska länderna att gemensamt bättre hushålla med de resurser som står till våra länders förfogande. Vi är alltså helt ense om att här står mycket att vinna — och kanske mycket mer än vi har upptäckt tidigare. Det bör vara en angelägenhet för oss alla att pröva huruvida åtgärder som vi vidtar nationellt skulle kunna vidtas med större fördel på nordisk nivå, så att vi skulle kunna göra besparingar och hushålla bättre med gemensamma resurser.
Herr talman! Här föreligger ett enhälligt utskottsbetänkande från utrikesutskottet. Det är ingalunda fråga om något ointresse för att föra en diskussion i nordiska frågor. Men det var kammarens pressade tidsschema som gjorde att vi i utrikesutskottet var överens om att vänta med den nordiska debatten till dess att samtliga kammarens ledamöter fått ta del av Nordiska rådets berättelse, som nu är under tryckning. Jag har en stencilupplaga på 46 sidor. Den tryckta upplagan kommer till hösten. Jag tycker att det är korrekt mot kammaren att vänta tills vi har det materialet som underlag för diskussion om nordiska frågor — och har mer tid. Vi får alltså återkomma från vårt håll på höstkanten.
Herr talman! Jag vet inte om jag skall ta detta som en reprimand för att statsrådet Lundkvist och jag dristade oss att debattera nordiska frågor. Men det var faktiskt så, Sture Palm, att jag ändå tyckte att det var angeläget att mycket kort poängtera dessa frågors betydelse. Det gäller en del av den budget som vi går att behandla, och då tycker jag också att man skall säga några ord. Därutöver har vi fått några viktiga besked av statsrådet Lundkvist rörande det framtida arbetet. Därför var det väsentligt att också en kortare debatt kom till stånd under våren. Men jag håller med Sture Palm om att vi självfallet skall ha den stora debatten till hösten. Då skall vi se till att det verkligen blir en stor debatt, och förhoppningsvis kommer då ännu fler av kammarens ledamöter att vara närvarande än nu. Förhoppningar kan man ju alltid ha.

Herr talman! Moderaterna anser att byggforskningsrådets verksamhet kraftigt bör beskäras till förmån för forskning, bestämd och utförd vid högskolor och universitet. En naturlig konsekvens av en sådan neddragning är förmodligen — om än på litet sikt — att byggforskningsrådet avvecklas. I civilutskottets betänkande 30 behandlas en moderatmotion med detta krav tillsammans med regeringens förslag till ny inriktning av byggforskningen. Utskottet finner därvid att det som vi moderater framfört ”snarast är att uppfatta som en principiell anslutning till vad i propositionen förordats”. Det är, herr talman, en intressant tolkning. Ärden riktig — och åtminstone utskottets socialdemokrater måste väl veta vad som menas med propositionsförslaget — innebär den ett genombrott för en forskningssyn som vi moderater har slagits för i årtionden mot en socialdemokrati som ansett det angeläget att politiskt styra och dirigera en allt större del av forskningsverksamheten. Huruvida denna tolkning verkligen är korrekt är det emellertid inte lätt att veta.

Utskottet ansluter sig till vad i propositionen förordats om verksamheten vid BFR och SIB.” Därmed, herr talman, förefaller faktiskt det mesta av de principiella medgivanden som utskottet tidigare har gjort att falla till marken. Det socialdemokratiska verbala intresset för att ge universitet och högskolor en större tyngd i forskningssammanhang reduceras till fraser. Forskningen kan gott få ske där, men forskningsfinansieringen skall alltjämt ligga i händerna på organ med stark politisk förankring, verkar vara andemeningen. För, herr talman, där finansieringen ligger, där finns också en möjlighet att utöva det avgörande inflytandet. För att ge universitet och högskolor möjlighet att ge sitt fulla bidrag till sökandet efter ny kunskap är inte allmänna bekännelser till dessas förträfflighet till fyllest. I lika hög grad gäller det att avlägsna de styrinstrument som i dag binder universitetsoch högskoleforskningen vid alltför politikerdominerade prioriteringar. Politikerdominans över forskningsprioriteringarna är i dag ett allmänt problem. Frågan är emellertid om inte byggforskningen är det mest flagranta exemplet på hur forskningen kan styras fel genom att i alltför hög grad sättas i de kortsiktiga intressenas tjänst. Åtskilligt av det byggforskningsrådet och SIB ägnat sin tid åt har mer varit att hänföra till utvecklandet av fixa politiska idéer än till en konstruktiv kunskapsfördjupning på byggområdet. Detär, herr talman, mot den här bakgrunden som vi moderater har velat ta ett djupt spadtag för att bringa ordning i den så viktiga byggforskningen. Forskningsorganisationen måste ge dem som är verkligt kompetenta på området det svängrum som de faktiskt behöver. Vår byggforskningsorganisation, herr talman, ser konkret ut på följande sätt: Byggforskningsrådet som institution bör under förslagsvis en femårsperiod starkt minskas eller möjligen t.o.m. avvecklas. Ansvaret för den relevanta verksamhet rådet bedriver bör överflyttas på andra huvudmän. Övrig verksamhet bör läggas ned. Högskolan bör ges ett ökat inflytande över byggforskningen. En del av byggforskningsrådets medel bör direkt kunna överföras till fakultetsanslagen. En sådan ordning innebär att högskolan får ett förstärkt ansvar för forskningsmedlens användning, vilket bör kunna innebära att medlen förvaltas med smidighet och effektivitet. Tillkomsten av kreativa forskningsmiljöer stimuleras genom denna ordning. Högskolan bör också — såsom vi framhållit i annat sammanhang — avbyråkratiseras för att utrymmet för den egentliga verksamheten skall kunna ökas. Byggindustrin bör ta ett ökat ansvar för utvecklingsverksamheten och för sådan forskning som har nära samband med denna. En viktig början på en sådan utveckling har industrin redan tagit genom bildandet av byggbranschens utvecklingsfond. Samverkan mellan staten och industrin är angelägen. Den kollektiva forskning som det finns skäl för staten att engagera sig i borde kunna stödjas genom styrelsen för teknisk utveckling eller på annat sätt. Det bör emellertid betonas att statens direkta engagemang i sådan forskning i princip bör vara av temporär natur. STU bör också kunna svara för en del av den mera tekniskt inriktade energiforskning som i dag administreras av byggforskningsrådet. Åtskillig energiforskning kan emellertid överlåtas direkt till högskolan, på samma sätt som vi har förordat i fråga om annan BFR-forskning. Ansvaret för den samhällsvetenskapliga forskning som BFR och statens institut för byggforskning ger stort utrymme åt bör förutom direkt till högskolorna kunna överföras till humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Också SIB:s uppgifter i övrigt torde med fördel kunna överföras på andra organ. För direkt forskningsinriktad kunskapsutfyllnad bör en mindre resurs alltid stå till regeringens förfogande. En sådan resurs kan också medverka till att förbättra framförhållningen genom att förutsättningar skapas för att för kortare eller längre tid knyta forskare från högskolan till regeringskansliet. På bostadsområdet känns detta i dag särskilt angeläget. Herr talman! Om den principanslutning till den moderata forskningssynen som utskottet förefaller förorda är allvarligt menad kan socialdemokraterna påräkna allt stöd från oss moderater i den fortsättning av reformverksamheten inom byggforskningsområdet som i så fall är ofrånkomlig. Om denna förklaring däremot visar sig vara det allmänna prat som jag dess värre misstänker att det är kommer i varje fall förslag från vår sida i syfte att bryta den tilltagande sektoriseringen av forskningen att fortsätta att pressa socialdemokratin till klarläggande preciseringar. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationerna i civilutskottets betänkande.

Herr talman! Bostadspolitiken har sedan 1930-talet varit ensidigt inriktad på den privata familjebostaden. Det var naturligtvis riktigt att satsa på att avskaffa trångboddheten, att öka bostadsytan och att höja bostadsstandarden för arbetarklassen. Men man skulle inte ha behövt och behöver inte göra det på bekostnad av de kollektiva kvaliteter som trots allt fanns i de gamla arbetarkvarteren. Där fanns gatan, gården, vedboden, bykstugan, klappbryggan, potatislandet, trapphuset och pumpen som naturliga samlingspunkter och utrymmen för gemensamt handlande. I stället för att utveckla och ersätta dessa med nya gemensamma utrymmen, som faktiskt t.ex. Per Albin Hansson föreslog, efterapade den socialdemokratiska bostadspolitiken de borgerliga familjeoch bostadsidealen. Det är klart att vi bor fint sett ur väldigt många synvinklar, men vi bor också mycket isolerat och ensamt. Det vittnar många utredningar och enkäter om. Och så som våra bostäder fungerar i dag uppmuntrar de till just ensamhet och isolering. Egentligen skulle vi kunna bunkra upp och isolera oss för månader framåt med våra kylskåp och frysar, tidningar och post i brevlådorna, TV och radio, tvättmaskin och torkskåp, osv. Det finns nu för tiden ingen anledning att mötas i boendet, som man gjorde förr. Många viktiga boendefunktioner har flyttats innanför den egna tröskeln. Det tror jag är olyckligt från många synpunkter. Det viktigaste alternativet till den isolerade familjebostaden som debatterats i Sverige har varit kollektivhuset. Detta förkastades av socialdemokraterna, åtminstone av den manliga delen av socialdemokratin, redan på 1930-talet. I stället överlät man på privata intressen att stå för kollektivhusexperimenten. Därmed fick politikerna kollektivhusen att framstå som ”speciella lösningar för privilegierade grupper”, som man sedan tog som argument för att avfärda dem som en lösning för ”vanligt folk”. De allmännyttiga bostadsföretagen, bostadskooperationen och de statliga myndigheterna borde i stället ha tagit initiativ och utvecklat bostadsformer som tog till vara de gemenskapliga och solidariska traditionerna i arbetarklassens boende. Vissa objektiva förutsättningar har skärpt kraven på alternativa, socialt inriktade boendeformer. De tomma lägenheterna, de höga boendekostnaderna och krisen för vårdoch institutionsboendet har också bidragit till en attitydförändring hos politikerna, som tidigare varit motståndare till t.ex. kollektiva bostadsformer. En sammanställning från Tekniska högskolan i Stockholm visar att det just nu pågår minst 35 experiment med kollektiva bostadsformer i 20 olika kommuner. Det är mer än vad som någonsin tidigare byggts eller planerats i Sverige. Ca 20 av projekten har ett allmännyttigt företag eller kommunen som byggherre, och 8 har kooperativa företag som byggherre. Det är alltså viktiga samhällsorgan, som står bakom de pågående experimenten. Eftersom dessa företag saknar erfarenhet av dessa nya bostadstyper och ofta har en flexibel byråkratisk struktur, finns det risk för att man tillämpar rekryteringsoch förvaltningsformer som inte är anpassade till de aktuella boendeexperimenten. Det är t.ex. av stor vikt att man får en allsidig sammansättning av hyresgästerna, att dessa får tid att förbereda sig för nya krav och möjligheter som experimentbostäderna ger och att de boende får inflytande och ansvar för de gemensamma lokalerna. Den forskning som f.n. sker om boendeexperimenten i Hässelby familjehotell, i Stolplyckan och Lambohov i Linköping samt i kollektivhuset Stacken i Göteborg måste användas som underlag för bättre utformning av de planerade projekten, vilka i sin tur måste värderas i nya forskningsprojekt. Eftersom boendeexperiment innebär ekonomiska risktaganden, drar sig många byggherrar för att satsa på angelägna experiment, om de inte får visst samhällsstöd. Det är därför naturligt att staten ger sådant stöd. Genom byggforskningsrådet finns det i dag möjlighet att få experimentpengar, men det gäller främst experiment med energihus och andra former av tekniska experiment. Dessa experimentpengar bör utvidgas med medel särskilt reserverade för socialt inriktade boendeexperiment. En faktor som stöder den konventionella synen på bostaden som enbart en privat angelägenhet är vanan att räkna bostadskvalitet i lägenhetsyta utan hänsyn till de bostadskvaliteter som kan ligga utanför själva lägenheten, t.ex. gemensamma utrymmen av olika slag, tillgång till kollektiv service m.m. I kollektivhuset Stolplyckan sägs det t.ex. att man genom att avstå från 10 m? lägenhetsyta får 2000 m? gemensam yta, dvs. en kraftig standardhöjning utan extra kostnad. Myndigheternas sätt att mäta bostadskvalitet måste ta hänsyn till sådana faktorer. En stor del av samhällsoch byggnadsplaneringsforskningen har varit samhällskritisk. Den har belyst brister i planeringen, bl.a. vad gäller brukarinflytandet, integrationen i boendet, handikappanpassningen, en bra miljö för barn och ungdom och mycket annat. Den har också stimulerat debatten om alternativa boendeoch vårdformer och visat på inflytande i planering och förvaltning i redan byggda områden. Denna forskning har hittills inte setts med blida ögon vare sig av byggindustrin, fastighetsägare eller ansvariga politiker. Det är viktigt att den här forskningen inriktas just på det som jag har nämnt, och forskningen bör uppmuntras i denna riktning. För att garantera brukarinriktningen inom byggforskningen måste man dels minska storföretagens inflytande, dels ge större utrymme för organisationer som är fristående från staten, t.ex. handikapporganisationer, PRO, hyresgästföreningen, fackliga organisationer och kvinnooch miljörörelsen. Per Unckel gick till ett ganska hårt angrepp mot byggforskningsrådet och menade att politikerinflytandet är alldeles för stort i det här sammanhanget. Jag skulle vilja ställa frågan: Vem vill Per Unckel ha som skall styra verksamheten i stället? Är det de stora byggföretagen? Vpk vill gå i motsatt riktning och anslå mera pengar till den här verksamheten, därför att vi tycker att den är så viktig. Motion 1620, som tar upp dessa saker, väcktes av vpk under den allmänna motionstiden. Sedan har regeringen lagt fram sin proposition 151, som innehåller mycket av det vi tar upp i motionen. Det har inte funnits anledning att reservera sig till förmån för motionen. I stora delar är nämligen motionen tillgodosedd i och med propositionen. Det finns med andra ord skäl att avvakta den byggverksamhetsforskning som kan bli följden av propositionen. Men vi kommer noga att följa verksamheten, bl.a. för att garantera att den s.k. brukarinriktningen kan förverkligas. Motion 1564 berörs också i vissa delar av propositionen, men det finns all anledning att anslå ytterligare 10 miljoner till lån till experimentbyggande, som föreslås i denna motion. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! Bakom rubriken till civilutskottets betänkande, ”om byggnadsforskning m.m.”, döljer sig ganska mycket. Det är ett avsnitt ur budgetpropositionen och en senare avlämnad särskild proposition, som handlar om just byggforskningen, dessutom en handfull motioner dels från allmänna motionstiden, dels väckta i anslutning till propositionen om byggforskningen. Om man läser civilutskottets betänkande och de reservationer som är fogade till det och sedan tar del av de anföranden som vi hittills har fått lyssna till, kan man ställa frågan: Finns det några faktiska skillnader i uppfattningarna, och innebär de av Per Unckel andra framförda meningarna att skillnaderna i så fall är stora? Först några ord om det resonemang som Per Unckel drev som något av en generell tes, att politikerdominansen i forskningsorganen styr fel. Slutsatsen skulle väl vara den att politikerna inte skall få lov att vara med där. Jag delar Inga Lantz bedömning i det avsnittet och vill gärna instämma i frågan som hon ställde till Per Unckel: Vem skall då bestämma forskningsinriktningen? Hur skall då inriktningen styras? Jag vill anmäla den precis omvända inställningen jämfört med den Per Unckel förde fram. Det går liksom inte ihop, Per Unckel, precis på samma sätt som det resonemang ni för i reservation 1 är väldigt märkligt. Där säger ni att förslagen om byggforskningen är ett steg i rätt riktning. Men så småningom kommer ni fram till ett yrkande som innebär avslag och en begäran om ett nytt förslag. Jag tycker, herr talman, att det är ett något märkligt sätt att hantera det som man själv beskriver som ett steg i rätt riktning. Jag beklagar att inte modet har stått moderaterna bi, så att vi på det sätt som regeringen föreslår har kunnat skapa en gemensam plattform, för att sedan diskutera hur vi skall gå vidare. Sedan några ord om vpk:s förslag. Vpk vill också vara med och på något sätt göra en liten markering. Vpk:s markering i det här sammanhanget är att man vill vidga ramen för experimentbyggandet.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

Herr talman! I mitt anförande tidigare ifrågasatte jag om det kanske trots allt fanns en början till en gemensam grund. Per Olof Håkanssons anförande gav dess värre bevis för att min förhoppning inte har så stort fog för sig. Per Olof Håkansson började sitt anförande med att fråga om vi kanske är mera eniga än vad det förefaller. Därefter instämde han i Inga Lantz påstående att politikerdominansen i den typ av forskningsorgan som BFR är ett exempel på bör vara stor, kanske t.o.m. större än vad den f. n. är. I så fall, Per Olof Håkansson, står vi precis tvärtemot varandra. Själva grundtemat i den moderata tesen är att det är för många politiker som styr inom byggforskningsorganisationen i dag, med ty åtföljande kvalitetsbrister på forskningsresultaten. Vad vi förespråkar är en forskningsorganisation som lägger ansvaret för forskningsprioritering och forskningsinriktning på högskolorna och universiteten. Sedan frågade Per Olof Håkansson mig hur det kunde komma sig att man sade att propositionen innebar ett steg i rätt riktning och på samma gång yrkade avslag på den. Det skall jag gärna förklara. Propositionen understry ker nämligen i ord att det bör vara så som moderaterna säger, nämligen att universitet och högskolor bör ha ett ökat inflytande på forskningsverksamhetens inriktning. Därefter framhålls att man vill bibehålla byggforskningsrådet och SIB i praktiskt taget oförändrad form och därmed ha kvar sin hand över finansieringen av ett organ med kompakt politikerdominans. Därmed blir allt vid det gamla. Det är politikerna som kommer att sitta och utifrån kortsiktiga intressen — kanske t.o.m. politiska intressen — bestämma den forskningsinriktning som de människor som har kompetens och kunskap på området kan avgöra bättre än vi politiker. Min bedömning, herr talman, är att det är för mycket politik, inte bara inom byggforskningen utan inom bostadsområdet som helhet. Byggforskningen klarar universitet och högskolor bättre än vi politiker. Bostadspolitiken klarar människor själva långt mycket bättre än någon i denna kammare förmår att göra å människors vägnar.
Herr talman! Summerar man Per Unckels inlägg, kan man konstatera med hans egna ord att vi står tvärtemot varandra. Jag vill gärna ha sagt att det för mig inte är någon besvärande situation.
Herr talman! Det är inte besvärande för mig personligen heller, men ur forskningskvalitetens och bostadskonsumenternas synvinkel är det synd och skam.

Herr talman! Den proposition som ligger till grund för civilutskottets betänkande nr 31 om ändrade regler om förvärv av hyresfastigheter m.m. innehåller en rad lagförslag som visar att regeringen inte nämnvärt bryr sig om frågor som rättssäkerhet, rättvisa och likabehandling av organisationer, företag och enskilda. I sitt kollektivistiska tänkande gör man allt för att stoppa ett enskilt ägande av fastigheter och bostäder. Man säger inte detta rent ut, för man vet att svenska folket till övervägande del slår vakt om den enskilda äganderätten, men man väver ihop en rad förbud och bestämmelser som ger till resultat att det privata ägandet ersätts med kollektivt ägande i kommunala och rättroende organisationers företag. Jag återkommer om en stund med exempel ur propositionen på vad jag här har sagt. För den politiska debatten och för allmänhetens information är det dock viktigt att det blir klarlagt hur socialdemokraterna systematiskt motarbetar den enskilda äganderätten och favoriserar kollektivt ägande på boendeområdet. Här går en ovanligt klar skiljelinje mellan borgerlig — och då främst moderat — uppfattning och det socialistiska blocket i svensk politik. Vi moderater tror på den enskilda människans vilja och förmåga att äga och ta ansvar för sin egendom. Äganderätten är av hävd djupt rotad hos svenska folket. Det är en självklarhet för människorna att det man äger förfogar man över, samtidigt som man har ett ansvar att vårda, förbättra och förvalta det som tillhör ens egendom. Motsvarande intresse och ansvar kan aldrig uppnås när det gäller det som är kollektivt ägt. Det är såväl förvånande som tragiskt att socialdemokraterna inte insett de stora samhällsekonomiska värden som ligger i den privata äganderätten. Vi är eniga med regeringen om att fastighetsspekulation och olaglig lägenhetshandel skall beivras. Tillståndslagen har under de få år den varit i kraft fungerat på avsett sätt. Med tanke på detta är det verkligen inte motiverat att, som nu regeringen föreslår, skärpa lagen till att närmast bli en förbudslag. Med den utformning lagen nu får ankommer det på den enskilde att bevisa att han är lämplig att inneha och förvalta en hyresfastighet. Detta är ur rättssäkerhetssynpunkt helt otillfredsställande. Och hur skall en person som ej tidigare arbetat med denna verksamhet i förväg kunna bevisa sin lämplighet? Kommunernas yttrande i tillståndsfrågorna kommer i praktiken att vara avgörande för det slutliga beslutet. Vi får med andra ord en total kommunal politisk kontroll över all fastighetshandel, vilket ur rättssäkerhetsoch rättvisesynpunkt inte är acceptabelt. Vi moderater kan ej heller dela uppfattningen att någon som redan äger andel eller aktie i ett fastighetsbolag skall behöva underkasta sig tillståndsplikt vid förvärv av ytterligare en andel eller aktie i det ”egna” bolaget. Samma sak gäller vid förvärv i fåmansbolag eller handelsbolag. En uppmärksammad och starkt kritiserad del i propositionen är det undantag från tillståndsplikt som HSB och Riksbyggen erhåller, medan SBC skall underkastas tillståndsskyldighet. Detta är ett flagrant övertramp och en favorisering av två organisationer, nära anknutna till socialdemokratiska partiet, vilken man ändå trodde att socialdemokraterna skulle hålla sig för goda att genomdriva lagstiftningsvägen. Samma kritik måste riktas mot förslaget att hyresgäster som förvärvar fastighet för ombildning till bostadsrätt skall behöva tillståndsprövas. Uppenbarligen är det så, att socialdemokraterna inte vill att hyresgäster får chansen att i bostadsrättsform äga och sköta sin bostad. Detta är i så fall ett viktigt besked till alla dem som nu planerar att köpa och ombilda till bostadsrätt den fastighet som de bebor. När det gäller hyresgästers möjlighet att lämna synpunkter på ett förvärv är det naturligt, som vi ser det, att denna rätt tillkommer de i fastigheten berörda. Men icke så enligt propositionen. Här skall hyresgästorganisationen favoriseras och vara ställföreträdande för de boende. Detta kan vi moderater helt naturligt inte acceptera. I propositionen görs även överväganden om införandet av en förvärvsavgift. Remisskritiken har varit mycket kraftig mot dessa tankegångar, men trots detta skall fortsatta överväganden ske i frågan. Förslaget bör enligt vår uppfattning avvisas. Detsamma gäller funderingarna på ett rikstäckande fastighetsägarregister. Byråkratin i Sverige är verkligen inte i behov av någon utbyggnad. Redan i dag finns tillräcklig oro bland medborgarna för all den tillgång till dataregister som myndigheterna förfogar över. När regeringen dessutom inte tycks inse farorna med tillstånden till samkörning mellan olika datasystem är det ännu mera nödvändigt med en restriktiv hållning till nya register. F. ö. finns det enligt vår uppfattning ingen anledning att belasta den kommunala sektorn med nya improduktiva arbetsuppgifter och rutiner. Herr talman! Byggandet av flerfamiljshus i privat regi är snart ett minne blott. Bostadsfinansieringssystemet, underhållslån, bostadsanvisningslagen, ombildning till bostadsrätt, hyresförlustlån, kommunala förköpslagen — ändring av lägenhetsfördelningen —, bostadssaneringslagen osv. utgör ett effektivt nätverk för att inte ens den mest optimistiske kan ge sig på ett nybyggnadsprojekt. De nu föreslagna åtgärderna riktar sig ensidigt mot den privata sektorn och torde vara den sista spiken i likkistan. Genom sanering, försäljning och övergångar till bostadsrätt kommer andelen privata hyresfastigheter att radikalt minska. Det är tydligen också det som socialdemokraterna vill åstadkomma, medan däremot flertalet hyresgäster som bebor de privata fastigheterna är mycket nöjda. Detta gäller inte minst i mindre fastigheter, där den direkta boendedemokratin oftast fungerar naturligt och på ett mycket bra sätt. I de allmännyttiga företagen företräder hyresgästföreningen på orten hyresgästerna, vilket oftast får till följd att den enskilde hyresgästen känner sig helt maktlös och utan möjlighet att påverka de vardagliga problemen i sin bostad. I stället för att vidta nya åtgärder som minskar antalet privata fastigheter bör vi se till att de privata och de allmännyttiga företagen får arbeta på lika villkor. Då får de också den konkurrens som är så nödvändig för att bostadskonsumenterna skall få den bästa servicen i boendet. Fru talman! Som framgår av vad jag här har sagt säger vi moderater nej till samtliga förslag som regeringen framfört i proposition 1982/83:153. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3,4, 6 a, 7, 8,9, 10, 11, 12 och 18

Fru talman! I socialdemokratins Sverige är det bäst att noga tänka sig för innan man väljer bostad, särskilt om riksdagen bifaller regeringens förslag till ändring i 1982 års lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt, en ändring som innebär att lagen inte skall gälla hyresfastigheter som ägs av bl.a. allmännyttiga bostadsföretag. Väljer man, eller har man valt, att hyra i ett hus som ägs av ett allmännyttigt bostadsföretag, tillhör man en grupp som får finna sig i att få sin frihet beskuren. Man skall i allt underordna sig de övergripande kommunalpolitiska målsättningarna. En gång hyresgäst alltid hyresgäst, är parollen. Av allmännyttan ägda hus skall förbli i kommunal ägo, även om hyresgästen vill annorlunda. Men, det är klart, litet frihet finns kvar: Man kan söka sig en ny bostad. Men som hyresgäst i allmännyttan lyder man under speciallagar. En del av oss dristar sig till att påstå att dessa hyresgäster kommer att bli diskriminerade. Har man i stället hyrt av en privat fastighetsägare har man möjlighet att välja bostadsrätten och ändå bo kvar. Bildar man bostadsrättsförening och anmäler sitt intresse, har man förköpsrätt. För hyresgästen i allmännyttan stängs dessa möjligheter, om socialdemokraterna här i kammaren får majoritet för sitt förslag. I det socialdemokratiska samhället är friheten i detta avseende bara frihet för en del. Det finns inga godtagbara skäl för det socialdemokratiska förslaget. De skäl som anförts är ovidkommande. Bl. a. sägs i propositionen att det är så sällan allmännyttiga bostadsföretags fastigheter utbjuds till försäljning. Ja, men när och om så sker, varför skall hyresgästerna i de husen behandlas annorlunda än hyresgäster i privatägda hus? Och — eftersom vi har för få bostadsrätter och för många hyreslägenheter i detta land — varför inte stimulera till bildande av bostadsrättsföreningar i stället för att lägga hinder i vägen för en grupp hyresgäster? Bostadsministern anser också att boendeinflytandet skall utvecklas utan anknytning till ett direkt eller indirekt ägande. Detta kryptiska yttrande har utskottsmajoriteten hängt upp sitt bifall på. Man säger att boendeinflytandet skall utvecklas utan anknytning till ägandet. Har man inte blandat ihop två ting här? Att själv få bestämma om man skall bo i hyrd eller i ägd bostad är en fråga om valfrihet. Att utveckla boendedemokratin är en fråga om att öka människors inflytande. Visst har man nu bättre möjlighet att påverka i en ägd bostad, men arbetet för att ge samma möjligheter till inflytande i en hyrd bostad går inte fortare framåt för att man hindrar folk att köpa sin lägenhet om de så önskar. Det hela är befängt, och vi har ånyo fått exempel på den socialdemokratiska regleringsivern. Förslaget är också ett bevis på att socialdemokraternas grundinställning är att bostadsrätten skall ges så små chanser som möjligt att bli ett alternativ. Beklagligt nog för socialdemokraterna tycks inte alla i samhället dela denna uppfattning. Fler och fler vill byta till bostadsrätt, och detta Krav möter socialdemokraterna med regleringar och nya hinder. Ett annat exempel får vi när regeringen nu föreslår att de olika kooperativa organisationerna på bostadsområdet inte längre skall behandlas likvärdigt när det gäller krav på tillstånd vid fastighetsförvärv. Vi har nu tre riksorganisationer som är undantagna från tillståndsplikten, nämligen HSB, Riksbyggen och SBC. Genom att införa begreppet ”folkrörelsekooperativ riksorganisation” söker man diskriminera en av de tre organisationerna. Två av organisationerna skulle enligt lagtexten vara folkrörelser, den tredje inte. Man hänvisar också till att det skulle finnas en skillnad mellan organisationerna i vad gäller bostadssocial grundsyn. I själva verket är skillnaden beträffande anslutna föreningar osv. relativt liten mellan de tre rikskooperativa bostadsorganisationerna. Det finns ingen anledning att göra skillnad på dem. Det är häpnadsväckande att man i utskottet framhärdat och stöder regeringens förslag. Den yttersta anledningen till förslaget måste vara en socialdemokratisk önskan att försvåra för en organisation som vill hjälpa till att öka antalet bostadsrätter. Ytterligare bevis på socialdemokratiskt motstånd mot bostadsrätter får vi genom socialdemokraternas funderingar och uttalanden om att slopa 11 a §i bostadsrättslagen. Visserligen anger man som skäl att spekulation i bostadsrätter måste stoppas. Det finns inte med i den socialdemokratiska föreställningsvärlden att detta skulle kunna göras på annat sätt än genom regleringar, tvång och kommunala påbud. Det finns inte något förslag om slopande av 11 a § i dagens regeringsförslag. Vi skall i stället avvakta en utredning, vars direktiv är en provkarta på tänkta tvångsåtgärder. Fru talman! Olle Grahn och jag har däremot i en motion under allmänna motionstiden yrkat på översyn och försök att stoppa missbruk som inskränker de kooperativa grundprinciperna i vad gäller bostadsrättsföreningar. 11a§ tillkom just för att skydda den interndemokrati som är något grundläggande för den kooperativa verksamheten. En förening skall inte kunna påtvingas stadgar som inte går att ändra. Genom de s.k. kontorsbildade bostadsrättsföreningarna har kommunerna gjort försök att för all framtid binda nybildade bostadsrättsföreningar vid stadgar och priskontrollregler som skulle vara fullständigt omöjliga att upprätthålla om normal kooperativ interndemokrati fick göra sig gällande. Fru talman! Bland övriga förslag från regeringen som behandlas i betänkandet är ändring av 4 § första stycket tillståndslagen. Det är vår uppfattning att man inte når någon förbättring när det gäller att stoppa olämpliga icke seriösa förvärvare genom den föreslagna ändringen. Den omvända bevisföring som här godtas måste kraftigt ifrågasättas. De regler som nu gäller bör räcka till, om man tillämpar lagen enligt dess intention. Fru talman! De förslag som vi nu har att ta ställning till är bevis på socialdemokraternas regleringsiver, en önskan att minska medborgarnas frihet och att med uppenbart åsidosättande av folkviljan försöka styra utvecklingen mot ett socialistiskt samhälle. Vill inte medborgarna av fri vilja inordna sig i detta system, skall man med lagar och förordningar tvinga dem dit.